Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! I min egenskap av tjänstgörande ålderspresident hälsar jag er varmt välkomna till riksmötets första sammanträde. När jag själv en gång skulle börja i riksdagen fick jag av äldre allvarliga kolleger veta att om man var sjuk och missade det första sammanträdet så hade man också missat riksdagsarvodet under resten av året. Möjligen hade de glimten i ögat. Men budskapet var klart: Det är bra om man kan vara med redan från början. Efter valet är vi 150 kvinnor och 199 män i riskdagen. Det innebär att vår riksdag har den högsta kvinnorepresentationen av alla världens parlament, 43 %. Men det innebär också att vi har en god bit kvar tills vi når målet om en helt jämställd representation. Jämställdhet är en del av demokratin. Med varje nytt steg som vi tar på vägen till jämställdhet kan vi fördjupa folkstyret och stärka demokratin. Alla vi, kvinnor och män, som nu har fått förtroendet att vara valda ombud för Sveriges folk, har en stor utmaning framför oss. Valdeltagandet blev inte alls så högt som vi hade hoppats. Det var det lägsta i något riksdagsval sedan 1958. Även om den svenska demokratin i grunden är frisk och stark har den ett ömtåligt skinn som lätt kan sargas, som lätt får fula skrapsår. Vi vill att det skall vara fria och trygga människor som lever och bor i Sverige. Men i dagens samhälle finns det hos många människor en känsla av vanmakt, av utanförstående, av rotlöshet. Vår främsta uppgift som folkvalda är att vara med och utveckla en så levande demokrati att alla kan känna sig delaktiga. Vi måste försöka vända vanmaktens vånda till deltagande och framtidstro. Det kräver arbete i den här kammaren, men det kräver också att folkvalda och folkrörelser runt om i vårt land ger nytt liv åt den demokratiska diskussionen, den öppna dialogen och de många goda samtalen om dagens och morgondagens möjligheter. Vi måste fråga oss hur vi kan få öppnare och rakare beslutsvägar, hur demokratin kan ges ny näring och vilka bidrag vi själva kan ge genom det politiska vardagsarbetet för jobb och jämställdhet, för integration och rättvisa. Att vara riksdagsledamot är ett stort ansvar. Det känner vi alla. Politikens mål är människan - hennes välgång och välfärd. Låt oss verka med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Låt oss ha som ledstjärna att alla människor har lika värde. Och låt oss inbjuda alla att vara aktiva deltagare i demokratin, både i valen och mellan valen. I förhoppning om att detta skall vara en gemensam uppgift för oss alla förklarar jag dagens sammanträde öppnat.

Herr ålderspresident! Å den Socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar ber jag att till talman få föreslå Birgitta Dahl.

Herr ålderspresident! Å den Moderata riksdagsgruppens vägnar föreslår jag som förste vice talman

Herr ålderspresident! Vänsterpartiets riksdagsgrupp föreslår som andre vice talman Eva Zetterberg.

Herr ålderspresident! Som tredje vice talman föreslår Kristdemokraternas riksdagsgrupp Rose-Marie

Ärade riksdagsledamöter! På mina och de vice talmännens vägnar vill jag framföra ett varmt tack för det förtroende ni givit oss fyra genom att välja oss till riksdagens talmän. Det är ett både hedrande och förpliktande uppdrag. Vi kommer att göra vårt yttersta för att motsvara de krav som skall ställas på oss att med oväld och all den skicklighet vi förmår leda riksdagens arbete och representera folkstyret. Jag önskar alla ledamöter - nyvalda och omvalda - varmt välkomna till riksdagen och det ansvarsfulla uppdrag ni anförtrotts av medborgarna. Det arbetsår som väntar, 1998/99 års riksmöte, kommer att kräva alldeles särskilda insatser av oss. Det gäller inte minst den nya budgetprocessen, som nu för första gången skall hanteras efter ett val och därmed under än större tidspress än vanligt. Det goda samarbetsklimat som traditionellt kännetecknar riksdagen, tillsammans med ett engagerat arbete av riksdagens skickliga och kompetenta personal, kommer att ge oss folkvalda de bästa förutsättningar att klara även de utmaningar som nu ligger framför oss.

Fru talman! Efter samråd med företrädare för riksdagsgrupperna ber jag att till kammarsekreterare få föreslå Anders Forsberg.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter, valda ombud för Sveriges folk! Efter valrörelsen samlas nu en ny riksdag till sitt första riksmöte. Många och viktiga frågor står på dagordningen för det kommande arbetsåret. Valrörelser är betydelsefulla för demokratin. Då lyfts samhällsfrågorna fram till debatt, och den förda politiken granskas. Visionerna om hur vi skall fortsätta att bygga Sverige presenteras. En stor uppgift för riksmötet blir att förbereda landet för 2000-talet. Det är då särskilt viktigt att tänka och handla långsiktigt. När vi står inför ett nytt millenium känner vi påtagligt vårt gemensamma ansvar för vårt framtida samhälle. Ser man på de yttre förutsättningarna för riksdagens arbete erbjuder denna långsiktighet en stor utmaning, eftersom situationen i vår omvärld för närvarande präglas av osäkerhet både ekonomiskt och politiskt. Den ekonomiska utvecklingen i världen har stor inverkan på en exportberoende industrination som Sverige och sätter inte gränser enbart för riksdagens handlingsfrihet utan påverkar också den enskilde medborgarens vardag. När vi följer dagshändelserna i vår omvärld bibringas vi en bild av en värld fylld av kriser och krig. Färsk statistik visar dessbättre ett annat facit. Sedan 1992 har antalet konflikter tvärtom minskat. Glädjande nog beror minskningen till stor del på att flera fredsavtal har tecknats. Med hänsyn till vårt lands starka engagemang i FN är det också med tillfredsställelse vi kan konstatera att denna organisation har spelat en viktig roll vid tillkomsten av många av dessa avtal. Som medlem av FN:s säkerhetsråd har Sverige påtagit sig ett stort ansvar både för att FN skall lyckas i sina fredsskapande och fredsbevarande uppgifter och för att vårt land framstår om en mönsterdemokrati. Aldrig tidigare i världshistorien torde demokratin ha framstått så klart som ett ideal att sträva efter. Inte minst har Sverige en viktig uppgift när det gäller att leva upp till och på olika sätt verka för de mänskliga rättigheter som FN formulerade för första gången för 50 år sedan. Statsbesöken utgör en viktig plattform för arbetet med att främja kontakter mellan Sverige och andra länder. Under det gångna riksdagsåret har Drottningen och jag haft glädjen att hälsa flera utländska statschefer välkomna till vårt land. Under föregående höst avlade presidenterna från Österrike och Ryssland och under våren presidenterna från Italien och Argentina statsbesök i Sverige. Vi kommer alla att med uppmärksamhet och intresse följa ert arbete i riksdagen. Många nya ledamöter har efter årets val fått säte i Sveriges rikdag. Jag avslutar med att önska er samt alla övriga valda ombud för Sveriges folk lycka och framgång i ert ansvarsfulla värv. Med dessa ord förklarar jag 1998/99 års riksmöte öppnat.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Höghet, fru talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, mina damer och herrar! I dag samlas världens mest jämställda parlament för att axla förtroendet från det svenska folket att föra Sverige står inför betydande utmaningar. Trots att sysselsättningen ökar är 300 000 människor arbetslösa. Trots att tillväxten är hög är klyftorna mellan människor stora. Trots att nationens välstånd är större än någonsin finns det brister i välfärden. Det mandat som medborgarna gav uttryck för i valet är tydligt. Sverige skall ta steget in i nästa årtionde med fler jobb, större rättvisa och vidgat samarbete. Den budgetproposition som regeringen - i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet - förelägger riksdagen i nästa vecka kommer att vila på detta uppdrag. Den finansiella oron över världen ökar betydelsen av en stadig och ansvarstagande ekonomisk politik. Sveriges handelsberoende och finansiella historia gör oss utsatta. Grunden är sunda offentliga finanser och stabila priser. Därtill krävs beredskap för samförstånd och långsiktiga lösningar i riksdagen. Tillsammans med andra progressiva regeringar i Europa kommer regeringen att föra en modern politik för högre tillväxt, ökad utbildning och dynamiska storstäder. Vi vill se ett Europa som kan förena socialt ansvar med vital utveckling. Steget in i 2000-talet skall tas med fördjupat internationellt samarbete utan att de nationella demokratiernas styrka minskar. Sverige skall aktivt bidra till att forma Europas framtid. Medlemskapet i Europeiska unionen ger Sverige möjlighet att verka för en kontinent präglad av demokrati, solidaritet och öppenhet. Ordförandeskapet i EU år 2001 blir en milstolpe i det svenska Avståndet mellan folk och folkvalda måste minska i EU. Öppenheten bör öka, den demokratiska förankringen stärkas och samarbetsformerna utvecklas. Arbetssättet måste reformeras. EU:s arbete skall koncentreras till de frågor som berör människor. Endast genom konkreta resultat av direkt betydelse för människornas trygghet och välstånd kan EU få den nödvändiga förankringen hos medborgarna i unionens medlemsländer. I dag går 18 miljoner människor utan arbete i EU. Antidemokratiska krafter marscherar på Europas gator. Miljöförstörelsen hotar såväl människors hälsa som djur och växtarters existens på vår kontinent och i våra hav. Det krävs ett framtidsprogram för EU som kan förena ökad sysselsättning, modern välfärd och bättre miljö. Riktlinjerna för sysselsättningspolitiken bör ges samma vikt som motsvarande instrument på det ekonomiska och monetära området. Jämställdheten mellan män och kvinnor i EU skall öka. Konsumenternas och löntagarnas ställning på den gemensamma marknaden skall stärkas. Det nya Europa skall utvecklas av människors möten - genom studier och arbete utomlands, genom vänortsutbyten och handel. Med utvidgningen av EU kan vi äntligen sätta punkt för det kalla kriget. För att utvidgningen inte skall försenas måste reformeringen av EU:s jordbruks och strukturpolitik fortsätta. Sverige skall i första hand inrikta sina insatser på att stödja de baltiska staterna och Polen i deras strävan att bli medlemmar i EU. Den gemensamma valutan kommer att förverkligas under denna mandatperiod. Beslut om svenskt deltagande i EMU:s tredje fas skall underställas det svenska folket i val eller i folkomröstning.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 Inriktningen av försvarspolitiken bör förnyas. Totalförsvaret skall anpassas till vår tids hot och risker. Försvarets förmåga till internationella humanitära och fredsfrämjande insatser utvecklas. Vi fortsätter att bidra till att lösa konflikterna i Balkan. Lidandet i Kosovo måste få ett slut. Sverige är redo att stödja aktiva insatser. Det nordiska samarbetet stimuleras genom en allt närmare samverkan med de baltiska länderna. Östersjösamarbetet drivs vidare med oförminskad styrka. Den demokratiska utvecklingen och inriktningen mot en social marknadsekonomi i Ryssland ges fortsatt stöd. En särskild satsning görs under 1999 på samarbetet med Polen. Sveriges globala engagemang skall vägledas av ökad rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter samt ekonomisk och social utveckling. Biståndet höjs. En särskild satsning för att kombinera bistånd och ekonomiskt samarbete görs under 1999 i Sydafrika. Flyktingmottagandet måste präglas av humanitet och styras av asylrätten - i Sverige liksom i övriga Europa. Det aktiva arbetet i FN:s säkerhetsråd har ytterligare stärkt Sveriges internationella anseende. Reformeringen av FN drivs vidare. Ansträngningarna för att förebygga konflikter och främja nedrustning fortsätter. Engagemanget i FN utgör en hörnpelare i svensk utrikespolitik. Fru talman! Sverige skall ta steget in i 2000-talet med stark tillväxt utan att rovdriften på kommande generationers livsbetingelser fortsätter. Folkets vilja till arbete är nationens främsta tillgång. Under mandatperioden skall förutsättningar skapas för full sysselsättning. Delmålet att arbetslösheten skall nå 4 % under år 2000 ligger fast. Det skall kompletteras med målet att 80 % av befolkningen skall vara sysselsatt år 2004. En tillväxttakt på närmare 3 % är möjlig under de närmaste åren. De internationella ekonomiska problemen måste tas på största allvar. Även om den svenska ekonomin allt tydligare drivs av inhemsk efterfrågan, riskerar tillväxten att påverkas av vikande exportmarknader och fortsatt finansiell oro. De positiva effekterna av öppna marknader och fria kapitalrörelser får inte hotas av ökad protektionism eller ohämmad spekulation. Sverige kommer att delta i arbetet för att minska kapitalrörelsernas negativa påverkan på världsekonomin. De sociala skadeverkningarna måste begränsas. Stödprogram skall byggas på samarbete och utformas efter varje lands speciella omständigheter. Samordnade insatser kan komma att krävas för att främja världsekonomin. Den ekonomiska kursen i Sverige ligger fast. De offentliga finanserna skall visa ett överskott på 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Utgiftstaken får inte hotas. Inflationen skall vara låg. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter får en ökad betydelse. Frivilliga överenskommelser ger långsiktiga och stabila lösningar. Formerna för lönebildningen, arbetsrätten, arbetstiderna och andra frågor som rör förhållandet mellan de anställda och företagen bör formas i samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden. Målet för samarbetet skall vara att nå full sysselsättning, låg inflation och goda villkor för både arbetstagare och arbetsgivare. En arbetsgrupp tillsätts för att analysera konsekvenserna av förändringar i arbetstider och presentera förslag för det fortsatta arbetet. En politik för ökad tillväxt måste formuleras i aktivt samarbete med det svenska näringslivet. Ett fortsatt stort nyföretagande skall kombineras med bra möjligheter för företag att växa och utvecklas. Samlade nationella strategier för att stärka Sveriges konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter eftersträvas inom fyra områden: · Sverige skall vara ett föregångsland i omställningen till hållbar utveckling. Arbetet med att skydda miljön, stimulera lokala initiativ och främja kretsloppstänkandet fortsätter. En agenda 21 för Östersjön samordnas inför EU:s utvidgning. Den elintensiva industrins konkurrenskraft skall hävdas genom teknisk utveckling och en förnuftig avveckling av kärnkraften. Energiöverenskommelsen ligger fast. En breddad samverkan mellan politik och näringsliv för omställningen till hållbarhet skulle stärka landet. I ett första steg vill regeringen tillsammans med svensk bilindustri utarbeta ett program för att utveckla miljövänliga bilar. Bilens frihetsrevolution skall kombineras med ekologiskt ansvar. · Sveriges tätposition som IT-land skall befästas. Myndigheterna skall vara föregångare genom högt ställda krav på tillgänglighet av offentlig information och aktiv användning av tekniken. Sveriges världsledande kunskapsföretag, goda infrastruktur och offentliga öppenhet ger oss stora möjligheter. Genom ett nära samarbete och gemensamma visioner kan kompetensen höjas, användandet öka och än större utländska investeringar lockas till Sverige. · Sveriges aktiva roll i Östersjöutvecklingen skall stärkas. Öresundsregionens sammanflätning, de unga demokratiernas utveckling och EU:s utvidgning innebär att vår del av Europa har förutsättningar att bli en av kontinentens mest dynamiska och starkaste tillväxtregioner. Genom ökad samverkan mellan näringsliv och politik skall vi ta vara på denna unika möjlighet. · Sverige skall vara en ledande kunskapsnation. Skolan utvecklas och moderniseras. Lärarnas arbetssituation och möjligheter till utveckling skall förbättras. Kunskapslyftet, den kvalificerade yrkesutbildningen och folkbildningen skall garantera en kunskapsbredd av hög kvalitet. Utbyggnaden av högskolan fortsätter över hela landet. Nya universitet skapas i Karlstad, Växjö och Örebro. Även Mitthögskolan skall ges förutsättningar att kunna utvecklas till universitet under mandatperioden. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning minskas genom att studiemedelssystemet reformeras, distansutbildningen utökas och informationstekniken utnyttjas bättre. De etablerade lärosätena skall fortsätta att hävda Sveriges position som en ledande forskningsnation. Sveriges möjligheter att konkurrera med kompetens och kvalitet på en alltmer krävande världsmarknad kan stärkas ytterligare genom ökat samarbete. Rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar måste öka. Samverkan mellan högskolan och det övriga samhället skall bli bättre. Svenska uppfinningar bör i större utsträckning kunna tillverkas av svenska företag. Under 1999 kommer förslag på hur kompetensutvecklingen i arbetslivet kan stärkas. Storstädernas roll som centrum för handel, internationellt samarbete och företagande skall utvecklas. En storstadsdelegation tillsätts. Hyror och kostnader för flerbostadshus bör sänkas. Flaskhalsproblemen i byggsektorn motverkas. Fortsatta insatser görs i de utsatta bostadsområdena för att förbättra boendemiljön, öka sysselsättningen och höja utbildningsnivån. Ett näringslivsråd skall tillsättas för att öka invandrarnas möjligheter och främja en dynamisk mångfald på arbetsmarknaden. En ökad dynamik i storstäderna får inte försämra landsbygdens möjligheter. Hela Sverige skall leva. Det ekologiskt hållbara samhället och aktiva konsumenter gör lantbruket till en framtidsnäring. Livsmedelssäkerhet, god djurhållning och miljöanpassning eftersträvas - på nationell nivå och i EU. Avfolkningen av landsbygden skall motverkas genom god infrastruktur, ett brett och varierat näringsliv och ett konkurrenskraftigt jordbruk. Jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. Djurskyddet skall stärkas. Steget in i 2000-talet skall tas med en politik som ökar rättvisan i Sverige. Sveriges generella välfärd är oöverträffad i att forma jämlika livsvillkor. Varje människa har rätt till ett bra ekonomiskt stöd vid utbildning, arbetslöshet och sjukdom. Varje människa har också rätt till anställningstrygghet, till inflytande över sitt arbete och till stöd i en stark fackförening. När globaliseringen ökar blir kunskap, trygghet och rättvisa moderna, starka drivkrafter. Det utrymme som kan finnas för skattesänkningar när välfärden har tryggats skall främja rättvisa och jämlikhet. De politiska partierna i riksdagen inbjuds till överläggningar om utformningen av framtidens skatter. För att förbättra och utveckla skolan, vården och omsorgen skall statsbidragen till kommunerna öka. Vården kan därigenom ytterligare förbättras, väntetiderna kortas och patientens ställning stärkas. Äldreomsorgen kan få mer personal och fler platser i äldreboende. Förbättrade arbetsvillkor i den gemensamma sektorn skapas och möjligheterna för offentligt anställda att gå från deltid till heltid skall öka. Elever med läs och skrivsvårigheter kan få extra stöd. Alla skall i skolan få tillgång till Internet och en egen e-postadress. Barnkonventionen skall efterlevas och alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation. Misshandel, sexuellt utnyttjande och andra övergrepp mot barn måste med kraft motverkas. Barnbidragen skall höjas med 200 kr under mandatperioden. Flerbarnstilläggen höjs i motsvarande mån. Under mandatperioden eftersträvar regeringen parlamentariska förutsättningar för att radikalt kunna sänka avgifterna i barnomsorgen. Alla har rätt till en värdig ålderdom. De nationella målen för äldrepolitiken följs upp och en parlamentarisk äldreberedning tillsätts. Forskningen om äldre och åldrandet intensifieras. Stödet till anhöriga utvidgas. Pensionerna höjs från den 1 januari 1999 då reduceringen av basbeloppet upphör. Ekonomin för de pensionärer som har lägst inkomster förbättras genom att bostadstillägget höjs. Människor med funktionshinder skall ha goda möjligheter till delaktighet. Lagstiftningen skall skärpas för att förhindra diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden och i resten av samhället. Tillgängligheten till offentliga lokaler och kollektivtrafik skall förbättras. Avgifterna och reglerna inom äldre och handikappomsorgen ses över och socialtjänstlagen förändras för att garantera att alla har pengar till personliga behov. Sverige är inte jämställt. Män och kvinnor har fortfarande olika möjligheter till både inflytande och inkomst. Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra hela politiken i alla delar av samhället. Kvinnligt företagande och minskad könsuppdelning av arbetsmarknaden eftersträvas. Lagstiftning mot lönediskriminering på grund av kön utreds. Tryggheten på gator och torg är en viktig del av välfärden. Alla brott skall med kraft bekämpas, liksom brottens orsaker. Fler poliser utbildas. Förbättringar för brottsoffer skall genomföras, speciellt för kvinnor och barn. Kampen mot internationell brottslighet, miljöbrottslighet och ekonomisk brottslighet intensifieras. Social segregation måste motverkas. Kvinnor och män skall ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Full sysselsättning och en generell välfärd är nödvändigt, men inte tillräckligt. Lagstiftning mot diskriminering krävs. Riktade insatser till missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och andra utsatta grupper skall genomföras. Fru talman! Demokratin och den allmänna rösträtten är det gångna seklets största landvinningar. Sett i ljuset av detta är det ett nederlag för oss alla att 1900-talets sista allmänna ordinarie val fick ett så lågt valdeltagande. Vi bär gemensamt ansvar för detta och för att vända utvecklingen. Direktiven till rådet för utvärdering av 1998 års val och till Demokratiutredningen vidgas så att de även studerar valdeltagandet och föreslår åtgärder för ett ökat demokratiskt engagemang. Samtliga riksdagspartier bjuds in till samtal om hur öppenheten kan öka kring finansiella bidrag till politiska partiers och enskilda kandidaters valkampanjer. En levande demokrati förutsätter både utbildning och bildning. Kulturen är samtidens känselspröt in i framtiden. Här blandas historiens identitet med förhoppningarnas nyfikenhet. Det konstnärliga arbetet skall stödjas och kulturlivet öppnas. Alla människor måste ha ett språk som de kan uttrycka sin mening med, som kan synliggöra dem och som bär fram till andra människor. Folkbibliotek skall finnas i varje svensk kommun. Särskilda satsningar kommer att göras för litteraturen, läsandet och det svenska språket. De svenska museernas roll för att bevara och utveckla ett tolerant och demokratiskt samhälle görs tydligare. Det industrihistoriska arvet lyfts fram. Ett världskulturmuseum i Göteborg etableras under mandatperioden. Fru talman! När vi tar steget in i nästa århundrade kan vi lämna våldets sekel i Europa bakom oss. Vi måste dra lärdom ur historien - ur minnet av skyttegravarna i Flandern, bomberna i Guernica och de människor som sköts vid Berlinmuren. Vi får inte glömma prickskyttarna på berget Igman eller massakern i Omagh. Vi har en skyldighet att minnas dödsfabrikerna i Auschwitz. Minns vi inte historiens övergrepp på människovärdet, då kan våldet och hatet segra på nytt. Historien är dessvärre full av exempel på att ondskan ofta segrar när godheten tiger still. Demokratin måste erövras, och erövras igen. Nazism, fascism och rasism kan inte tolereras. Det ansvaret - att aldrig tiga still - delar vi alla som medborgare. Jag hoppas på hela riksdagens fortsatta stöd för folkbildningsprojektet Levande historia. Dagordningen har vidgats. Det internationella arbetet fortsätter över sekelskiftet. Aktionsgruppen som bildades på svenskt initiativ har utökats från tre länder - USA, Storbritannien och Sverige - till att också omfatta Tyskland och Israel. I Sverige planeras ett permanent kunskapscentrum för utbildning, forskning och hågkomst av Förintelsen. Uppgiften som ligger framför riksdagen och regeringen under denna mandatperiod är lika stor som den är stimulerande. Vi skall skapa ett modernt Sverige där alla människor får del av det nya seklets möjligheter, ett Sverige som tar steget in i 2000-talet utan att någon lämnas utanför, ett Sverige som bygger på insikten att det bästa samhället är ett samhälle där människan är människan till stöd. I regeringens vision är människan målet - hennes utveckling och frihet, hennes törst att lära och bilda sig, hennes vilja att växa och spränga nya gränser, hennes ansvarskännande för kommande generationer, hennes solidaritet och kärlek till andra människor. Fru talman! För att understödja denna politik som här redovisats kommer regeringens arbete att organiseras om. Ett nytt departement tillskapas fr.o.m. den 1 januari 1999. Det nya näringsdepartementet får till uppgift att koordinera regeringens tillväxtpolitik. Näringsministern kommer att ansvara för struktur och ägarfrågor, infrastrukturpolitiken samt regel och rättssystem. Det andra statsrådet i Näringsdepartementet kommer att ansvara för näringslivets utveckling, småföretagen, regional utveckling samt forskningsfrågor. Finansdepartementets redan centrala roll stärks ytterligare genom att frågor som rör kommunal ekonomi och bostadsfinansiering förs dit. Mot bakgrund av det oroande låga valdeltagandet får ett nytt statsråd i Justitiedepartementet i uppdrag att ansvara för demokrati och förvaltningsfrågor. Det svenska ordförandeskapet i EU och regeringens EU-politik kommer att samordnas i Statsrådsberedningen. Regeringens handels och östersjöpolitik koordineras av ett statsråd i Utrikesdepartmentet. Miljödepartementet får en starkare ställning genom att även ansvara för frågor som rör bostäder, byggande och samhällsplanering. Margareta Winberg blir ansvarig för regeringens jämställdhetspolitik. Kulturdepartementet tillförs ett statsråd med uppgift att ansvara för integration av invandrare samt folkrörelser, föreningar, idrott och ungdomsfrågor. Fru talman! Mot denna bakgrund vill jag till riksdagens protokoll anmäla följande förändringar i regeringen: Statsråd i Statsrådsberedningen med funktion som vice statsminister är Lena Hjelm-Wallén. Statsråd och chef för Utrikesdepartementet är Anna Lindh.

Ordet har nu begärts av Carl Bildt. Med anledning härav kommer kammarens överläggningar att ajourneras till kl. 15.20 för att bereda möjlighet till erforderlig praktisk ommöblering. Den ceremoniella delen av öppnandet fortsätter nu enligt programmet.

Fru talman! Får jag börja med att litet utanför protokollet framföra min uppskattning för det sätt på vilket talmannen och kansliet praktiskt har möjliggjort detta parlamentariska inslag i det högtidliga öppnandet. Låt mig därefter mera formellt säga att efter ett val, som innebär ett mycket betydande nederlag för regeringspartiet, bör statsministern avgå och bereda utrymme för en regeringsbildningsprocess under talmannens ledning. Så har icke skett. Med anledning av detta har nu framställts ett yrkande enligt 12 kap.

Fru talman! En begäran om misstroendeförklaring mot statsministern är detsamma som ett yrkande om regeringens avgång. Med tanke på att någon annan regering än en socialdemokratisk regering inte är aktuell måste dagens omröstning betraktas som ingenting annat än en politisk demonstration. Den som röstar ja röstar inte för någon annan regering än den sittande. Den som röstar ja röstar endast för en regeringskris - en regeringskris som skulle inträffa i ett för nationen ganska känsligt läge, inte minst med tanke på den finansiella oron världen över. Som alla vet tog statsministern redan på valnatten kontakt med ledarna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet i syfte att bana väg för en handlingskraftig majoritet i riksdagen. De förhandlingar som därefter inleddes har resulterat i en uppgörelse om den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken, fördelningspolitiken, jämställdhetspolitiken och miljöpolitiken. Detaljerna i denna överenskommelse kommer att redovisas i samband med att budgetpropositionen framläggs den 13 oktober. I regeringsförklaringen, som avgavs i tisdags, dras riktlinjerna upp för politiken under den kommande mandatperioden. Europafrågor, tillväxtfrågor och utbildningsfrågor står i förgrunden. Samtidigt tillkännagav statsministern en omfattande regeringsombildning och en i modern tid unik stor förändring av Regeringskansliets organisation. Slutsatserna av det dåliga valresultatet för socialdemokratin har med andra ord inneburit allt annat än passivitet och desorientering. Vi har uppfattat väljarnas signaler och besked, och vi har tagit emot dem självkritiskt och med ödmjukhet. Det beskedet har, som vi ser det, medfört ökade förutsättningar för ett nytt samarbete i riksdagen, gärna över blockgränserna, en ny betoning på rättvisa och sysselsättning, en ny budgetproposition samt en ny regering och en ny regeringsorganisation. Fru talman! Kanske handlar dagens demonstrativa begäran om misstroendeomröstning egentligen inte om ett i och för sig tvivelaktigt användande av ett viktigt författningspolitiskt instrument. Kanske handlar det i själva verket, för att apostrofera en bekant fråga som på sin tid ställdes av författaren Karl Vennberg, om hur högern skall hantera sin besvikelse. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer givetvis att rösta nej till förslaget att uttala misstroende mot statsminister Göran Persson. Vårt förtroende för statsministern och regeringen rubbas inte av ett enskilt partis frustration över valresultatet. Vår viktigaste uppgift nu är att få denna riksdag i arbete sedan väljarna har sagt sitt. Låt oss så snart som möjligt genomföra omröstningen, så att detta viktiga arbete kan fortsätta.

Fru talman! Moderata samlingspartiet har yrkat att riksdagen uttalar att statsminister Göran Persson icke längre åtnjuter dess förtroende. Valet söndagen den 20 september innebar ett större nederlag för regeringspartiet än vad något regeringsparti i Sveriges moderna historia någonsin har råkat ut för. Det som redan tidigare var en minoritetsregering fick sin ställning kraftigt försvagad. Regeringspartiet erhöll endast något mer än en tredjedel av riksdagens mandat. Redan inför och under valrörelsen sade jag att ett läge där regeringspartiet tydligt försvagades borde leda till att regeringsfrågan öppet prövades under talmannens ledning. Det, menade jag då, var närmast en demokratisk självklarhet. Vår svenska parlamentarism formas på basen av regeringsformens formella regler, men också med hjälp av den praxis som kontinuerligt utvecklas. Vi har under de senaste decennierna sett den gradvisa framväxten av en parlamentarisk praxis, som successivt gett ett allt tydligare innehåll åt vår författning och frågan om hur vi väljer att leva i dess anda. Det är en självklarhet att en majoritetsregering som i ett val behåller sin majoritet i riksdagen icke behöver avgå. Det behöver inte finnas någon automatik i att regeringsfrågan prövas efter ett riksdagsval. Det är likaledes en självklarhet att en majoritetsregering, som tydligt förlorar sin majoritetsförankring i riksdagen efter ett val, avgår. Här är parlamentarismens krav mycket tydliga. Situationen med minoritetsregeringar innehåller lägen som ibland är svåra att bedöma. Regeringsformen har inga klara regler. Här utvecklas successivt en konstitutionell praxis. Vid endast ett tillfälle tidigare under vår nuvarande författning har riksdagen stått inför en situation som har drag liknande den som uppstod efter 1998 års val. Det var valet 1979, då den folkpartistiska minoritetsregeringen Ullsten i valrörelsen hade sagt att man avsåg att regera vidare om en icke-socialistisk majoritet uppstod. Men därefter valde man i alla fall att avgå och lämna regeringsfrågan öppen, efter det att tydliga krav på detta framställts. Det finns drag av 1979 års situation i dagens läge. Men det finns självfallet också det som skiljer. Det vi gör och det vi säger i dag bidrar därför till att skapa den konstitutionella praxis som för vår parlamentarism vidare under kommande år och decennier. Jag ser inga som helst principiella skäl till varför det inte hade varit rätt och riktigt att låta regeringsfrågan prövas öppet efter årets val. Jag noterar åtskilliga uttalanden under olika delar av vårt politiska liv som på denna punkt har samma mening. Det hade givit möjligheter till överläggningar mellan partierna under talmannens ledning. Därefter hade en statsministervotering givit entydiga besked om majoritetsoch sammarbetsmöjligheterna för den regering som då hade bildats. Men till detta, det grundläggande, fru talman, kommer att jag ser starka politiska moraliska skäl till varför ett valresultat för ett regeringsparti som det den 20 september bör leda till statsministerns avgång och en öppen process. Det handlar om värden som är viktiga, om respekten för väljarna, om respekten för valutslaget, om respekten för det som i grunden är parlamentarismens principer. Detta kan aldrig ersättas av dunkla dokument av tvivelaktigt värde. Jag är alldeles övertygad om att detta hade varit en självklarhet i varje annat land än vårt eget. Att ett regeringsparti drabbas av en historiskt sett unik tillbakagång och ändå väljer att sitta kvar som om ingenting hade hänt uppfattas alltför lätt som ett uttryck för den maktens arrogans som väljarna just har vänt sig mot. Att utveckla synen på folkstyret, respekten för väljarna och innehållet i vårt parlamentariska styre är en uppgift som kräver konsekvens och klarhet och som sträcker sig över tiden. I en statsministervotering som hade kommit till stånd efter den regeringsbildningsprocess som enligt min uppfattning vår parlamentarism kräver hade vi moderater med stor sannolikhet, i enlighet med de principer vi redovisat vid tidigare tillfällen, lagt ned våra röster. Men dagens votering handlar inte om detta. Dagens votering handlar om arrogansen hos det parti som drabbades av ett historiskt unikt valnederlag men som därefter berövade riksdagen möjligheten till ett ställningstagande i statsministerfrågan. Det är mot denna bakgrund vi avser att rösta för att statsministern icke åtnjuter riksdagens förtroende. Han borde ha haft ödmjukheten att avgå. Sakinnehållet i regeringens politik och i den möjliga majoritet som kan föreligga för denna kommer vi att löpande pröva i andra sammanhang. Också då kommer vi med tydlighet att hävda den uppfattning som är vår.

Fru talman! Valet visade tydligt att väljarna ville ha en politik för arbete, för rättvisa, för miljöomställning och för ökad jämställdhet. Med respekt för väljarna och valresultatet har Vänsterpartiet därför satt sig i förhandlingar med Socialdemokraterna. Respekt för valresultatet krävde förhandlingar för klargörande av det parlamentariska läget. Utgångspunkten har varit just respekten för väljarna, att vi skall kunna få genomslag för en politik för arbete och rättvisa, för miljöomställning och ökad jämställdhet.

I och med det är ju det parlamentariska läget klargjort. Vänsterpartiet kommer därför att rösta emot en misstroendeförklaring.

Fru talman! Jag vill för den kristdemokratiska riksdagsgruppens räkning avge en röstförklaring med anledning av den väckta frågan om misstroendeförklaring mot statsministern. Kristdemokraterna har i likhet med Moderata samlingspartiet och Folkpartiet känt en stor besvikelse över att den socialdemokratiska regeringen inte dragit några konstitutionella slutsatser av den omfattande valförlusten. Det rimliga hade varit att regeringspartiet låtit talmannen pröva förutsättningarna för ett regeringsunderlag med största möjliga bredd. Väljarnas besked den 20 september till regeringspartiet var entydigt. Socialdemokraterna drabbades av en omfattande valförlust. Respekten för parlamentarismens principer borde därför ha lett till en avskedsansökan från statsministern, även om konstitutionen inte uttryckligen kräver det. Socialdemokraterna vägrade under valrörelsen att redovisa hur man avsåg att agera i en sådan situation som nu har uppkommit. Statsministern underlät dessutom att klargöra hur samstämmighet skulle kunna skapas mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet trots uppenbara skillnader i programhänseende när det gäller synen på ekonomisk tillväxt, sysselsättning, skattepolitik och Europasamarbete. Miljöpartiet att presentera en gemensam budgetproposition, och man har dessutom uppvisat ett gemensamt dokument med bl.a. följande lydelse: Samarbetet bygger på ömsesidig respekt och gemensamt ansvarstagande. Därmed finns goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete under mandatperioden mellan de tre partierna. Fru talman! Kristdemokraterna konstaterar således att det för närvarande föreligger majoritetsstöd för den sittande socialdemokratiska regeringen. Det är skälet till att kristdemokraterna kommer att avstå i den förestående misstroendeomröstningen.

Fru talman! Valet resulterade i en kraftig tillbakagång för regeringspartiet. Något formellt hinder för en regering att sitta kvar även efter en valförlust föreligger emellertid inte enligt nuvarande grundlag. Den misstroendeförklaring som Moderata samlingspartiet begärt och som riksdagen nu skall ta ställning till motiveras med den parlamentariska situationen efter valet, inte med någon sakfråga. Därmed liknar förhållandet en omröstning om ett förslag från talmannen till regeringsbildare. Centerpartiet hade önskat en grund i riksdagen för en regering hämtad ur i första hand de tre mittenpartierna Kristdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet. Valresultatet och partiernas agerande före och efter valet har gjort att detta inte är möjligt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet om samverkan har träffats. Centerpartiets förhållningssätt är nu liksom i tidigare liknande situationer att avstå i voteringen, om regeringsbildningen bedöms vara i överensstämmelse med den parlamentariska situationen. Fru talman! Centerpartiets riksdagsledamöter kommer att avstå i den kommande voteringen om misstroendeförklaring.

Fru talman! Folkpartiet lade ned stor kraft i valrörelsen på att varna för ett valresultat som gav Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet majoritet i riksdagen. Det var mitt huvudtema i riksdagens slutdebatt i juni, och jag återkom till det temat i nästan varje framträdande ända fram till valdagen. En röst på Persson är en röst på Schyman och Schlaug. Välj jobballiansen före stoppalliansen! Men det räckte som bekant inte. Nu är vi ändå där. Inga superdepartement kan dölja att vi nu har en majoritet som saknar konkreta idéer om hur massarbetslösheten skall knäckas och den växande segregationen brytas. Tillväxtprognoserna justeras ned, och oklarheten om Sveriges kurs i Europapolitiken växer. Den svenska kronan har inte varit så svag sedan förra gången en rödgrön regeringsröra prövades. Vi liberaler är mycket kritiska till den politik som nu kommer att föras, men enligt demokratins spelregler är det nu det rödgröna alternativet som skall prövas. Vi kommer att driva en tydlig oppositionspolitik. Enligt vår mening hade det varit mest korrekt av statsminister Göran Persson att efter valet agera som den dåvarande statsministern Ola Ullsten gjorde efter valet 1979, alltså lämna in regeringens avskedsansökan och låta en ny regeringsbildning ske under talmannens ledning. Enligt parlamentarismen måste regeringen ha stöd i riksdagen. Vi gjorde i måndags klart att om inte statsministern kunde visa att han hade en majoritet i riksdagen bakom sig skulle Folkpartiets riksdagsgrupp stödja en misstroendeförklaring. Några timmar senare kom ett papper som partiledarna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stod bakom. Det finns förvisso mycket att säga om hållfastheten och trovärdigheten i det nu etablerade samarbetet. Men om de tre partierna själva anser sig utgöra en regeringsduglig majoritet - dvs. precis det vi varnade för - får det tills vidare godtas. Den förtroendeomröstning som nu skall genomföras kan ses som ett slags omvänd statsministeromröstning. Folkpartiet liberalernas ledamöter kommer, i enlighet med den praxis Folkpartiet följt konsekvent sedan den nya regeringsformens tillkomst, att lägga ned sina röster. Det signalerar att vi visserligen ser regeringslösningen som en naturlig följd av valutslaget, men är starkt kritiska till regeringens politiska kurs.

Fru talman! Årets val var i första hand en stor förlust för det demokratiska systemet. Aldrig någonsin har så få gått till röstlokalerna som i årets val. Det tycker jag är en av de viktiga frågor som vi som arbetar inom de politiska partierna måste fundera över. Hur gör vi för att få människor att känna tilltro till det politiska demokratiska systemet? Vi i Miljöpartiet de gröna har efter valet tagit vårt parlamentariska ansvar genom att vi har satt oss tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och diskuterat fram ett budgetförslag som kommer att i nästa vecka läggas fram på riksdagens bord. Inriktningen är naturligtvis ett långsiktigt samarbete som förhoppningsvis skall kunna räcka över mandatperioden. Miljöpartiet de gröna ser därför ingen anledning till att i detta läge lägga fram en misstroendeförklaring. Vi kommer som följd av detta att rösta nej i omröstningen om misstroendeförklaringen.

Fru talman! Jag vill anmäla att de moderata ledamöterna har reserverat sig till valberedningens protokoll mot beslutet att fastställa antalet platser i utskotten till 17. Vi har upprepade gånger vid motsvarande tillfällen anfört såväl principiella som praktiska invändningar mot en ordning med fler utskottsledamöter än 15. Det problem som kan uppstå, att mindre partier blir orepresenterade i utskotten, kan enligt vår mening lösas genom att de får utse extra suppleanter vilka ges rätt att anmäla särskild meningsyttring enligt tidigare prövad modell. När kammaren förrättat val av ledamöter och suppleanter i utskotten skall dessa konstitueras och inom sig välja ordförande och vice ordförande. Praxis är att majoritetssidan tar nio ordförandeskap och överlämnar sju åt majoriteten medan fördelningen blir spegelvänd när det gäller vice ordföranden, dvs. nio till minoriteten. Under beredningsarbetet har det framkommit att partierna till vänster vill införa en ny ordning med andre vice ordförande i fyra utskott. Detta används för att säkerställa att även Socialdemokraterna blir företrädda i de utskottspresidier där Vi är medvetna om att såsom riksdagsordningen är skriven kan en majoritet bestämma i frågor som gäller fördelningen av alla presidieposter liksom antalet vice ordförande i utskott. Vad som gjort att praxis hittills kunnat upprätthållas har varit vetskapen om att man vid ändrat majoritetsförhållande kan bli behandlad - dvs. misshandlad - på motsvarande sätt. Vi moderater beklagar starkt det nu planerade brottet mot praxis vad avser antalet vice ordförandeposter och deras fördelning. Att utan föregående grundliga överväganden inrätta fyra nya poster som andre vice ordförande - inte för att t.ex. arbetsbelastningen motiverar det utan för att tillförsäkra ett visst parti representation i alla utskottspresidier - är principvidrigt. Den moderata riksdagsgruppen vill på detta sätt markera och registrera sin skarpa protest.

Fru talman! Ingen torde ha undgått den betydande internationella finansiella turbulensen under senare tid. Allvarliga kriser förekommer i Ryssland, i Japan och flera andra asiatiska länder och även i Latinamerika. En sak är klar: De länder som har instabila och handlingsförlamade regeringar drabbas hårdare än andra. Därför är det utomordentligt viktigt att den budgetproposition som i dag presenteras är en frukt av ett samarbete mellan tre partier som tillsammans har en klar majoritet i riksdagen: Socialdemokraterna, Samarbetet berör fem områden: ekonomi, sysselsättning, rättvisa, jämställdhet och miljö. Andra områden, som Europapolitiken och säkerhetspolitiken, omfattas däremot inte av samarbetet. Samarbetet vilar på att respekt visas för tidigare överenskommelser. Hit hör uppgörelserna om pensionsreformen, Riksbankens ökade självständighet och försvarspolitiken. De uppgörelserna ligger fast. Samarbetet visar att det finns en bred uppslutning kring en stabil ekonomisk politik. Utgiftstaken ligger fast. Budgetmålen ligger fast - utom för år 2000, där överskottsmålet skärps. Politiken inriktad på prisstabilitet ligger också fast. Det är en politik för ökad sysselsättning, ökad rättvisa, förbättrad jämställdhet och förbättrad miljö. Det är en politik som är bra för Regeringen har tidigare formulerat ett mål som innebär att den öppna arbetslösheten skall nedbringas till 4 % år 2000. I takt med att vi närmar oss det året och arbetslösheten faller finns det skäl att höja ambitionen och förlänga tidsperspektivet. Regeringen föreslår därför att ett kompletterande mål för sysselsättningen fastställs. Andelen sysselsatta av befolkningen mellan 20 och 64 år skall öka från 74 % år 1997 till 80 % år 2004. Därigenom minskar behovet av sociala ersättningar. Det motsvarar ungefär I fredags presenterade SCB sysselsättningen i september. Årstakten på sysselsättningsökningen var då 69 000 personer. Det visar att det nya målet är möjligt att nå. I budgetpropositionen föreslås ökade resurser till skolan, vården och omsorgen genom successiva höjningar av statsbidragen 1999, 2000 och 2001 samt genom att de 200 kr som betalas i statlig skatt under 1999 i stället överförs till den kommunala sektorn. Förutom att dessa resurser medger förbättrad kvalitet och ökad standard inom skolan, vården och omsorgen möjliggör de också en förbättrad sysselsättning. I budgeten föreslås en rad åtgärder för att öka rättvisan i Sverige. Pensionärernas ekonomi förstärks med 4 miljarder kronor 1999. De förvärvsarbetandes ekonomi förstärks genom en tillfällig skattereduktion som främst gynnar låginkomsttagarna. Fastighetsskatten för hyresbostäder sänks tillfälligt 1999. Barnoch studiebidragen höjs i två etapper: år 2000 och 2001. Insatser görs för att förbättra situationen för de hemlösa. Biståndet höjs successivt 1999, 2000 och I budgeten föreslås en rad åtgärder för att Sverige skall behålla och förstärka sin position som världens mest jämställda land. Jämställdhetsombudsmannen tillförs ökade resurser. Statistiska Centralbyrån får medel bl.a. för att förbättra lönestatistiken och metoderna för jämställdhetsbokslut. Utredningen om jämställdhetslagen får i uppdrag att analysera frågor som rör arbetsvärdering. De statliga myndigheterna får i uppdrag att arbeta mera aktivt med jämställdhetsfrågor, inklusive lönefrågor. Dessutom föreslår regeringen en rad åtgärder som gynnar miljön. Ytterligare resurser tillförs för att kunna förvärva värdefulla skogsområden. Mera resurser tillförs även för naturvårdsavtal och biotopskydd i skog. Särskilda medel anvisas för marksanering. De lokala investeringsprogrammen vidgas till att även omfatta stöd för allergisanering. Naturvårdsverket får i uppdrag att i samverkan med Forskningsrådsnämnden göra en samlad bedömning av miljöforskningen. Fru talman! Ett centralt område i en framtidsinriktad politik är Europapolitiken. Medlemskapet i Europeiska unionen ger Sverige möjligheter att verka för ett Europa präglat av demokrati, jämställdhet, solidaritet och öppenhet. Samarbetet gagnar vårt land och ger oss goda möjligheter till inflytande. Regeringen avser att bedriva en aktiv och framåtsyftande EU-politik som kan bidra till att lösa gemensamma problem och forma Europas framtid. Vi skall även i fortsättningen verka för en inriktning av den ekonomiska politiken i EU som gynnar sysselsättning och välfärd, stärker konkurrenskraften och utvecklar frihandeln. Kampen mot arbetslösheten skall även i fortsättningen stå i centrum för en aktiv svensk Europapolitik. De politiska förutsättningarna för gemensamma insatser är bättre än någonsin tidigare. Under de närmaste åren står EU inför stora, ja, omvälvande förändringar. Medlemskap för länder i Central och Östeuropa, som nu förbereder sitt inträde i unionen, innebär en historisk möjlighet att trygga fred, demokrati och välfärd i det nya Europa som växer fram. Som EU-medlem kommer Sverige att arbeta för att den ekonomiska och monetära unionen blir framgångsrik. Att så blir fallet ligger också i vårt eget intresse. För att bevara vår handlingsfrihet skall vi även i fortsättningen uppfylla de ekonomiska villkoren för fullt deltagande. För att öka kunskapen och stimulera en bred debatt om den ekonomiska och monetära unionen påbörjas ett vittomfattande och opartiskt informationsoch folkbildningsarbete. Ett beslut om svenskt deltagande skall underställas det svenska folket för prövning i val eller i folkomröstning. Ett annat centralt område i en framtidsinriktad politik är utbildning och forskning. Utbildning är nyckeln till långsiktig tillväxt och ökad sysselsättning. Den är avgörande för individers möjligheter till ett rikt liv både i och utanför arbetslivet, som medborgare och konsument. En utbildning på gymnasienivå är i dag oftast ett minimikrav på arbetsmarknaden. För att motverka att kvinnor och män slås ut till följd av för låg utbildning har vi i Sverige de senaste åren genomfört en bred satsning på utbildning i vuxen ålder. Detta sker både i form av reguljär utbildning, kunskapslyftet, och i form av den mera yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Hela Sverige skall ta steget in i 2000-talet med kunskap och kompetens. Antalet studenter inom civilingenjörs-, högskoleingenjörs samt naturvetarutbildningen kommer särskilt att öka. Genom att de mindre och medelstora högskolorna byggs ut och förstärks med fasta forskningsresurser blir de allt starkare krafter även för den regionala utvecklingen. Sverige skall vara en ledande forskningsnation. Universitet och högskolor skall ges goda förutsättningar att också fortsättningsvis göra Sverige till en ledande forskningsnation. Forskningen har inte bara ett värde i sig. Forskning och högre utbildning hör samman. En utbyggnad av forskningsresurserna skapar också möjligheter att långsiktigt säkerställa kvalitet i utbildningen. Ett tredje centralt område i en framtidsinriktad politik är företagandet. Sverige skall vara ett land som kännetecknas av ett gott och stabilt företagsklimat, både för små och för stora företag. Skatterna skall vara utformade så att företagande och expansion gynnas. Småföretagsperspektivet måste än mer sättas i fokus. Reglerna skall förenklas. Fru talman! Med den starkare grund som har lagts för svensk ekonomi genom budgetsaneringen och låginflationspolitiken skapas större utrymme för framtidssatsningar på en rad områden. Det handlar bl.a. om att verka för en uthålligt hög ekonomisk tillväxt, en stigande sysselsättning, en förstärkt generell välfärd, en bättre utbildning och en fortsatt utveckling mot ekologisk hållbarhet. Ett viktigt led i en framtidsinriktad politik är att se över skattesystemet. Regeringen kommer därför inom kort att inbjuda riksdagens partier till överläggningar om skattepolitikens framtida inriktning. Min utgångspunkt är att skattesystemet skall vara enkelt och likformigt, med låga skattesatser och breda skattebaser. Det är något som jag hoppas att alla partier kan ställa upp bakom. Sverige blir starkare av samarbete, inte av splittring. Låt oss tillsammans visa det under mandatperioden. Nu när vi har en bred uppgörelse om 1999 års budgetproposition är det också viktigt att den fortsatta behandlingen sker i enlighet med förslaget. Jag överlämnar nu budgetpropositionen i all dess glans och härlighet till riksdagen för fortsatt hantering.

Fru talman! Valet är över. Vänsterpartiet har gjort en valframgång. Då kan man i glädjeyran glömma bort att verkligheten ser likadan ut den 21 september som den såg ut den 19 september. Vi lever fortfarande i ett samhälle där klassklyftorna har ökat. Många människor i Sverige får inte pengarna att räcka till när månaden börjar ta slut. Skillnaderna i löner mellan könen är fortfarande mycket stora. Vi hade ett lågt valdeltagande. Det uttrycker bl.a. det faktum att det är stora skillnader i den alldeles för höga arbetslösheten i stadsdelar som Bergsjön i Göteborg, Rinkeby här i Stockholm och Rosengård i Malmö. Valdeltagandet var förfärande lågt. Den situation som gav grunden till detta lever kvar i dag. De globala klyftorna mellan fattiga och rika är fortfarande förfärande stora. Det internationella kapitalets makt är fruktansvärt stor. Men det politiska landskapet i Sverige är förändrat. Valet gav uttryck för att väljarna vill ha ökad rättvisa och flera jobb. Vi har också en annan situation i det budgetarbete vi diskuterar i dag. I dag är de offentliga finanserna i ordning. Minns hur det såg ut för fyra år sedan. Nu är de i ordning, och det är en helt annan förutsättning för dagens budgetdebatt. Väljarna har också gett oss ett mandat för ett långsiktigt, hållbart samarbete mellan de tre partierna Partiledarna och språkröret från Miljöpartiet gav uttryck för i ett pressmeddelande att det finns en stark ambition att samarbetet skall hålla mandatperioden ut. Vi är glada för det i Vänsterpartiet. I många kommuner och landsting finns det uppgörelser mellan socialdemokrater, vänsterpartister och ofta miljöpartister. Det är vi också glada för. Vi tror att det samarbetet bildar en bra grund för det samarbete som skall utvecklas i riksdagen. Budgeten är bara ett första steg i samarbetet. Vi ser det inte som det viktigaste steget. Det är ett viktigt steg, men det är inte det viktigaste steget. Det skall komma sedan. De tre partierna har kunnat visa upp en unik styrka, dvs. att vi har gått i land med budgetarbetet trots finansiell oro runt om i världen och trots att vi har en budgetordning som egentligen motverkar möjligheterna att få genomslag för ett valresultat. Jag välkomnar den debatt som bl.a. finansministern har deltagit i om huruvida det verkligen är rimligt att ha en valdag som ligger så att vi i oerhört forcerat tempo skall genomdriva ett nytt budgetförslag baserat på valutslaget. Det har naturligtvis inte varit möjligt att få fullt genomslag för valresultatet i denna budget. Det är vi fullt medvetna om i Vänsterpartiet. Detta är nu en uppgörelse. Den kommer vi att stå fast vid, ta ansvar för och vårda att den skall hålla i fortsättningen. Vi måste ha en rejäl diskussion om denna budgetprocess verkligen ger demokratiska möjligheter att få genomslag för väljarnas vilja. Vi måste ha en sådan debatt. Vi är särskilt glada för ett antal inslag i den budget vi diskuterar i dag. Jag skall börja med att nämna det operativa sysselsättningsmålet som vi har enats om. Vi kunde inte enas om detta i våras i finansutskottet, men nu har vi klarat av att enas. Det är väldigt bra. Jag vill också notera att vi är överens om att om konjunkturen inte skulle bli så positiv som vi hoppas på, får vi tolerera att överskotten inte blir riktigt lika stora. Då måste vi sätta sysselsättningen i första rummet; den måste komma först. Vi är naturligtvis glada för att det bli mer pengar. Det är inte så mycket, men det blir ändå mer pengar till skola, vård och omsorg samt till kommuner och landsting. Vi är naturligtvis också glada för att sänkningen, om än temporär, av fastighetsskatten för flerbostadshus möjliggör att hyrorna blir lägre än de annars skulle ha blivit. Jag har ett märke på mig där det står "Sänk hyran", som jag fick av Hyresgästföreningen i går. De uttryckte den frustration som de känner över att hela det politiska systemet rör sig blixtsnabbt när villaägarna går ut på gator och torg, att det blir oerhört mycket turbulens både i medierna och i det politiska systemet. När hyresgästerna går ut på gator och torg - hör och häpna; de har också varit ute på gator och torg - hörs det mycket litet. Nu är det dags för rättvisa. Nu är det dags att göra saker och ting som innebär att hyresnivåerna går ned. Det är också mycket bra att vi har fått skarpare redskap för att bekämpa lönediskriminering och för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi skall fortsätta detta arbete. Det är bra att det gamla fackliga kravet på utbildning på arbetsplatserna skall förverkligas. Det är också bra att vi sänker skatten på de lägsta inkomsterna. Det är också en åtgärd för fler jobb. Vi har under hela valrörelsen hävdat att rättvisan är produktiv. Om man flyttar pengar från dem som lägger pengar på hög och ger till dem som har litet är det också en stimulans till köpkraft och efterfrågan. Det får fart på jobben. Rättvisan är alltså produktiv. Nu har det varit en debatt de senaste veckorna där bl.a. företrädare för LO har frågat om detta med att sänka skatten för låginkomsttagare så här litet verkligen är det viktigaste och om det inte är viktigare att se till att barnomsorgen blir bättre eller att ge dessa pengar till kommuner och landsting, så att man t.ex. kan hålla låga dagistaxor. Jo visst! Vi är ganska överens om att vården, skolan och omsorgen är det allra viktigaste, men nu har vi i dessa samtal accepterat dessa utgiftstak, som vi ville ändra, och nu ligger de där de ligger. Inom dessa utgiftstak har inget av de partier som har fört dessa samtal kunnat prestera en finansiering av sänkta dagistaxor. I och med det får vi nöja oss med att fortsätta de här samtalen för framtiden. Vi i Vänsterpartiet är starka anhängare av en barnomsorg som ingår i den generella välfärden och låga dagistaxor, och vi skall nog kunna komma fram den vägen också. Vi har inte i dessa samtal klarat ut frågan om EMU, utan den har lagts åt sidan. Vi har säkert olika uppfattningar i fråga om EMU, men jag tror att vi är ganska eniga om en hel del andra saker som har att göra med EU och EMU. Vi är eniga om att det vore bra att satsa mer på sysselsättningspolitiken i ett samarbete mellan de olika EU-länderna och över huvud taget i länderna i Europa. Eftersom Moderaterna har gått ut väldigt hårt och sagt att om vi hade varit med i EMU från början hade skakningarna, den svenska räntan och aktiebörsfallet osv., inte alls varit så problematiska. Det är bara att studera verkligheten för att se att det inte alls är så. Bo Lundgren talar om den verklighetsfrämmande budgeten och om de alltför låga budgeteringsmarginalerna. Jag har tagit med mig ett aktstycke hit, och det är den moderata motionen från i våras. Tala om verklighetsflykt! För det första innehåller den grova felräkningar, där man har tagit bort i storleksordningen 20 miljarder kronor i kostnader för kommuner och landsting. För det andra innehåller motionen en väsentligt svagare budget. Om denna budget hade gällt hade vi fått verkliga skakningar på de finansiella marknaderna. Det är en budget för finansiell oro och oansvarighet. Det är en lycka att vi inte kan bygga budgeten på denna motion. Vi vänsterpartister vill att svenska folket skall arbeta mer, men vi vill fördela denna merarbetstid på ett jämnare sätt. Vi tror att det är nödvändigt att se till, inte bara avtalsvägen utan också lagstiftningsvägen, att äntligen få en rejäl arbetstidsreform. Vi har i dessa samtal inte kommit så långt i denna fråga, men vi har i alla fall enats om att vi skall driva frågan vidare. Vi skall sitta tillsammans och utbyta tankar, och vi skall komma fram denna väg. Det är en mycket viktig fråga. Vi skall också samtala om den sysselsättningsproposition som skall läggas i vår. Jag tror att de här tre partierna är eniga om att vi behöver en offensiv, framtidsinriktad näringspolitik, en grön näringspolitik, dvs. motsatsen till den moderata, konservativa, bakåtblickande näringspolitiken. Vi behöver en framåtblickande näringspolitik, som verkligen ställer om den svenska ekonomin så att den passar till framtiden. Till sist skall jag bara återvända till verkligheten, till den mycket allvarliga situation som trots allt fortfarande råder. Det låga valdeltagandet speglar att en mycket stor del av svenska folket inte känner sig tillhöriga, inte känner att de är del av det demokratiska systemet tillräckligt mycket för att välja att gå och rösta. Det är i längden det allra svåraste och djupaste problem som vi har att komma till rätta med. Jag hoppas och tror att denna riksdag inte enbart skall ägna sig åt budgetfrågor och politikens vanliga frågor, utan också skall ta en djup diskussion om hur vi skall vidga och fördjupa demokratin, så att vi i nästa val kan säga att vi har fått en stegring och att alla människor känner sig mera delaktiga i det politiska och demokratiska systemet.

Fru talman! Arbetslösheten kostar i år de svenska offentliga budgetarna uppåt 150 miljarder kronor.

Inte minst allvarligt är det för de ca 50 000 unga människor som kunnat konstatera att ingen i Sverige i dag behöver deras kunskap eller arbetskraft. Faktum är, fru talman, att budgetpropositionen saknar både trovärdighet och konkretion i den fråga som är helt avgörande för att trygga den svenska välfärden, nämligen hur bästa möjliga förutsättningar skapas för ökad tillväxt och sysselsättning, för hur företag och näringsliv skall kunna växa och utvecklas. När tar regeringen t.ex. ställning till Småföretagardelegationens förslag? Det är ganska uppseendeväckande att budgetpropositionen inte innehåller mer av konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska ekonomin och därmed antalet nya jobb. Det lilla som nu till äventyrs görs och föreslås är typiskt nog av tillfällig karaktär eller av engångskaraktär. Regeringens strategi har alldeles uppenbarligen varit följande: statsfinanser i balans och fortsatt god konjunktur kommer automatiskt att leda till ökad sysselsättning utan att de långsiktiga strukturella problemen behöver tas upp och skapa split och söndring inom arbetarrörelsen. Bland annat därför är regeringens mycket optimistiska antaganden om den ekonomiska utvecklingen byggda på lösan sand. Fru talman! Man får en ganska kuslig deja-vuupplevelse när man läser finansplanen. Årets budgetproposition har det gemensamt med samtliga budgetpropositioner - oavsett om man kallar dem vår-, tillväxt eller sysselsättningspropositioner - att förslagen anges komma i nästa proposition. De kommer inte nu, utan i nästa proposition. Nu har vi väntat på en sysselsättnings och tillväxtpolitik sedan hösten 1994. Det hette precis likadant då. Vi kan läsa på s. 2 i finansplanen: Regeringen avser att i vårpropositionen komma med de konkreta förslagen. Så hette det inför 1995. Så hette det inför 1996. Så hette det inför 1997. Så hette det inför 1998, och så heter det inför 1999. När kommer förslagen? Varför har ni inga idéer? Varför har ni ingen politik som kan åstadkomma bättre förutsättningar för arbete och sysselsättning? Detta är inte rimligt. Vad väntar egentligen regeringen på? Man kan fråga sig vad denna väntan har kostat i form av onödigt hög arbetslöshet och därmed naturligtvis också i form av ökade kostnader för både enskilda och samhället. När kommer förslagen? Hinner ni förhandla fram dem till april? Det har verkat ganska svettigt med förhandlingar på nätterna. Räcker antalet nätter? Räcker krafterna för att värka fram en politik mellan dessa tre partier som kan skapa nya jobb ute i ICA nya företag som t.ex. riktar sig till hushållssektorn - och i de stora börsföretagen? Kommer ni att klara av detta till april, eller kommer det att heta likadant då, dvs. att regeringen avser att komma med förslag nästa gång? Den som lever får se. Det är i alla fall så att svenska och internationella nationalekonomer, OECD och EU-kommissionen gemensamt har en diger lista med förslag som borde sättas in för att kraftigt öka sysselsättningen och få ned massarbetslösheten i Sverige. Vi kristdemokrater hade ändå hoppats att regeringen hade haft något av detta att komma med som hopp för de arbetslösa. Nu gav valet vissa förutsättningar för en socialistisk och tillväxtskeptisk regering. Vänstern och Miljöpartiet är av tradition negativa till ekonomisk tillväxt över huvud taget. Socialdemokraterna vill nog gärna se tillväxt om näringslivet kan leverera den med bevarade regelverk och skattenivåer. Däremot har socialdemokraterna aldrig i den egna rörelsen vågat ta en rejäl diskussion om Sveriges djupgående problem i form av t.ex. dåligt fungerande lönebildning, dåligt fungerande arbetsmarknad och tillväxthämmande skatter på arbete, sparande och företagande. Under de gångna fyra åren har därför tillväxtpolitiken helt lyst med sin frånvaro. Regeringen har inte ens försökt att ta upp och åtgärda Sveriges under snart 30 år notoriskt låga tillväxt eller ens - för att ta ett konkret färskt exempel - ge konkurrensneutralitet till näringar som lantbruket och sjöfarten och åkerinäringen, som man ändå har utlovat. Det som finns är inte tillräckligt för att stoppa den snabba utflaggning av svenska fartyg och åkeriföretag, bl.a., som nu pågår. Nu har man organiserat och bemannat ett nytt stort departement för tillväxt. Nu är det bara politiken som saknas. Det var, fru talman, ganska intressant att lyssna till näringsministern i lördagens ekointervju. Det är uppenbarligen lättare att byta näringsminister än att byta näringspolitik. Då slipper man blanda in partiapparaten och LO och alla de nyckfulla motkrafterna som finns i de sammanhangen. Det är bara att byta ut folk. Det framgick, tycker jag, av intervjun att Björn Rosengren ännu inte hade fått några näringspolitiska riktlinjer att hålla i handen. Han hade förmodligen letat förgäves i Anders Sundströms skrivbordslådor, och där mötts av tomhet och ödslighet. Därför fick han också famla i blindo och lita på uppfattningarna från sitt tidigare liv, där han fortfarande kunde tänka ganska fritt. Men ett tomt näringsdepartement kan aldrig ersätta en tillväxtpolitik. Nu har vi sett statsråden, men var finns den nya närings och tillväxtpolitik med positiva och stabila regelverk som skulle kunna få landets företagare att våga börja satsa, investera och nyanställa? Ett annat område, fru talman, där man ser att regeringen och dess stödpartier är pålitligt kollektivistiska är synen på familjen och familjepolitiken. Omsorgen och värmen för de små barnen skall alltså enbart levereras på institution - punkt slut. Det är i varje fall otänkbart att subventionerna skulle fördelas så att också föräldrarna fick mer tid att ge närvärme till de egna små barnen under de första känsliga åren. Detta är för oss kristdemokrater en fullständigt oacceptabel politik som vi snarast vill ändra på. Jag märker också att ni hellre höjer en skatt än sänker ett bidrag. Ni ökar, hellre än minskar, den politiska styrningen över medborgarnas vardag. Vi kristdemokrater litar mer på medborgarna. Vi vill i stället reformera välfärdssystemet så att både tryggheten och det personliga ansvarstagandet kan öka i framtiden.

Det vore ynkedom om dessa två statsråd icke ens skulle kunna driva igenom denna enkla och jobbskapandereform och öppna den tjänstesektor som riktar sig också till hushållen. Det framgick av gårdagens nyhetsrapportering, och det framgår också för övrigt av budgetpropositionen, att socialdemokraterna nu tänker sig att ta strid för taken för dagisavgifterna. Man skall strida till sista blodsdroppen. Det är väl hedervärt. De som nu lurades att rösta på Socialdemokraterna av denna anledning känner sig naturligtvis besvikna. Det kan jag förstå. Men det är litet märkligt att ni inte vill ta strid för de verkligt höga avgifterna, nämligen de som drabbar de handikappade, de gamla och de långvarigt sjuka som i dag finns i särskilda boenden med avgifter som skinnar dem in på bara benen. Varför tar ni inte den striden, Erik Åsbrink? Varför kämpar ni inte för att sänka de avgifterna? Ni bryr er om höginkomsttagarnas dagisavgifter, men icke dessa höga och orättfärdiga avgifter som tas ut av gamla och långvarigt sjuka. Den matchen måste ni börja ta. På kort sikt, fru talman, handlar det naturligtvis om ökade statsbidrag till kommunsektorn om vi skall klara av detta. Men om vi skall klara välfärden i stort - också inför framtiden - måste Sverige få ett långsiktigt och positivt stabilt klimat för arbete och företagande. Här skiljer sig Socialdemokraternas politik på ett avgörande sätt från Kristdemokraternas. Stabila, positiva och långsiktiga villkor är en nödvändighet om vi skall få framtidstro och livskraft i hela Sverige och om vård, skola, omsorg och rättsväsende skall få stabila resurser också i nästa lågkonjunktur. Detta har ännu inte på långt när uppfyllts med dagens förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fru talman! Vi i Kristdemokraterna kommer om två veckor - den 28 oktober - att redovisa vårt alternativ för ett tryggare, friare och mänskligare Sverige.

Fru talman! I dag är budgetpropositionen framlagd. Här finns förslag som berör barnomsorg, skola, utbildning, företagande och pensioner samt om vi skall kunna bo kvar i lägenheter och villor eller på vår hemort. Här finns forskning och universitet, uteliggare och direktörer, jordbrukare och vårdbiträden, arbetslösa och alla andra. Det som är ekonomi i dag är verklighet i morgon. Vi står nu inför ett sekelskifte och ett nytt årtusende samt den psykologiska tröskel som det innebär att försöka tänka framåt förbi en sådan barriär. Tyvärr, fru talman, måste jag konstatera att dagens förslag inte ger hållbara framtidslösningar. Inte heller ges människor en grund att tro på framtiden och på att vi konstruktivt skall kunna lösa de problem som ligger framför oss. Centerpartiet är ett modernt icke-socialistiskt mittenparti som på väg in i det nya seklet vill skapa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle med utveckling och tillväxt i hela landet. Sverige skall visa ett starkt ledarskap internationellt och spela en ledande roll i arbetet för solidaritet, fred och social utveckling och mot fattigdom och stora miljöproblem. Den internationella ekonomin ger oss en sorts otrygghet som vi måste förhålla oss till. I Östeuropa och Ryssland råder en ekonomisk och mänsklig kris. Människor kan inte på familjens samlade löner ens skaffa mat eller tak över huvudet utan att dessutom ha ett eget potatisland; detta för att vara säker på att det över vintern skall finnas mat på bordet. Den senaste tiden har vi upplevt kraftiga fall på börserna och en försvagning av den svenska kronan. Den stora risken är att marknadens inre rädsla sprids ut till den reala ekonomin. Därför krävs det stabilitet genom ett seriöst ekonomiskt ansvarstagande, med realistiska utgiftsförslag, rimliga skattesänkningar och möjligheter till fler arbetstillfällen. Varje skattekrona som tas till de offentliga utgifterna är tagen ur någons ficka. Det måste då finnas ett förtroende hos medborgarna för att vi på rätt sätt använder pengarna till utveckling av samhället. I september i år var 257 000 personer öppet arbetslösa, vilket betyder 6 % av arbetskraften. Det är en lägre siffra än förut men det är fortfarande en orimligt hög siffra. Vi i Centerpartiet sätter tillväxten och sysselsättningen i fokus. Vi tror, till skillnad från Miljöpartiet, att det är både möjligt och nödvändigt att kombinera tillväxt och miljöhänsyn. Centerpartiet vill jämna vägen för nyföretagande och utvecklande mot enklare regler och bättre förutsättningar för små och medelstora företag. Den moderna arbetsmarknaden kräver en flexibel och moderniserad arbetsrätt. Många på dagens arbetsmarknad har uppgifter som vi för fem eller tio år sedan inte kunde drömma om och arbetsvillkor som inte passar in i de avtal och fyrkantiga regelsystem som har vuxit fram under vår industriella period. Stora delar av Sverige avfolkas. Statistik över flyttning inom landet visar att år 1997 hade bara storstadsregionerna med Halland och Blekinge en inflyttning som var större än utflyttningen. 1997 var t.ex. Östergötlands län ett utflyttningslän. Vem kunde tro att det skulle gå så? Hela Sverige måste leva! Centerpartiet har en politik för en offensiv och långsiktig utveckling av hela landet. Fru talman! Centerpartiet står fortsatt fast vid en trygg och ansvarsfull ekonomisk politik. Statsskulden, som i dag är 1 400 miljarder kronor, skall i ökad takt betalas av. Det ger en grund för en stark ekonomi och möjlighet att skapa flexibilitet och handlingsfrihet genom att stå utanför den ekonomiska monetära unionen, EMU. Genom en förnyad och långsiktig skattepolitik skall skatterna sänkas på företagande, för dem som har låga eller medelstora inkomster samt på boendet. Skatteväxling för en bättre miljö med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöstörande verksamhet är ett återkommande centerkrav. Vi fortsätter att vara pådrivande i fråga om omställningen av energisystemet och utvecklingen och effektiviseringen av alternativa energikällor. Klimatet för näringslivet måste förbättras. Småföretagardelegationen har en hel rad förslag åt det hållet. Varför inte börja realisera dessa? Det finns en rad framtidsbranscher där företag utvecklas med en svindlande hastighet. Vad gäller svenska IT-företag, som för några år sedan hade drygt 170 000 anställda, har det skett en rejäl ökning sedan dess. Vidare kan nämnas musik och nöjesbranschen, samarbetet mellan företagande och jordbruket där det finns ordentliga utvecklingsmöjligheter. För några år sedan exporterade vi råvara från skogen för 8 miljarder kronor till Danmark som sedan förädlade och sålde motsvarande produkter för 80 miljarder kronor! Vidare har byalagsrörelsen många förslag om tillväxt och jobb, både utanför och i städer. De förslagen måste tas till vara. Fru talman! Samarbetet i regeringsunderlaget grundas på fem områden. Inom det första området, ekonomin, tilldelas den kommunala ekonomin resurser. Det bygger i själva verket på vårens överenskommelse mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det som läggs till är sammanlagt 2 miljarder kronor om tre år. Omräknat i verkligheten innebär det för t.ex. min hemkommun, Valdemarsviks kommun i Östergötland, 1 miljon kronor om tre år - skolbudgeten netto innehåller 114 milj kr! Detta är ingen gigantisk kommunsatsning - det är en stor besvikelse. Trots tiopunktsplanen saknar regeringen en politik för att utveckla skolan och ge elever tillräckliga kunskaper. Det behövs mer konkreta åtgärder och en större fokusering på kvalitet och kunskaper i skolan. Centerpartiet har varit med om att bygga ut högskolan med ca 60 000 nya platser. Nu måste detta följas upp med en kvalitetssatsning - resurser till lärare och forskarutbildning samt en genomgång av jämställdhetsfrågan på högskolan. En studiemedelsreform som innebär att det tas ett helhetsgrepp måste fram. Forskningens infrastruktur runt om i landet måste byggas ut. Det är en av de allra viktigaste åtgärderna för företagen och industrin i vårt land. När utbyggnaden av högskolorna skedde var Miljöpartiet konsekvent emot. Kan Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbeta om en offensiv utbildningspolitik för utveckling i det här landet? Det andra området är sysselsättningen. Regeringen är på rätt väg vad gäller arbetsmarknadspolitiken men det är återigen för litet och för tamt. Det finns skrivningar om decentralisering och lokalt inflytande och om Arbetsmarknadsverkets organisation men många och stora frågetecken återstår kring a-kassan och hur regeringen avser att förstärka den som en omställningsförsäkring. Vad anser Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den frågan? Är det här återigen en av de stora stenar som kan välta regeringsunderlaget? För en vecka sedan sade statsministern i denna talarstol: "Jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars". Men det finns inte med ett enda ord om Björks utredning i budgetpropositionen - det var bara tomma ord. Jämställdheten nämns också som ett av de stora samarbetsområdena. Johan Lönnroth var glad över att här kom skarpare redskap för jämställdhet mellan män och kvinnor. De skarpare redskapen består i ett litet tillskott till Jämställdhetsombudsmannen och en bättre statistik. Vidare skall man nästa år återkomma för att rapportera. Jag tror att de kvinnor som har följt valrörelsen efterlyser tuffare åtgärder för lika lön, för tuffare åtgärder när det gäller våld mot kvinnor, för en nollvision när det gäller kvinnors hälsa och, faktist, för att JämO får en rejäl chans att använda den jämställdhetslagstiftning som finns i det här landet och de EU direktiv som finns i frågan. Rättvisa talas det också mycket om i samarbetsunderlaget, regeringsunderlaget. Vi välkomnar de föreslagna skattesänkningarna för låg och medelinkomsttagare. Vi har medverkat när det gäller att höja anslaget till landstingen. Vi vill också att äldre skall kunna åldras i trygghet och att de skall ha tillgång till god vård och omsorg. Det kan ske genom införandet av en vårdgaranti. Många äldre får inte den hjälp som de behöver, vilket återigen förbigås av regeringen. Centerpartiet föreslår ett speciellt servicestöd för äldre som kan användas till att köpa hemservicetjänster. Vi har också ett förslag om RUT-avdrag, som även har den fördelen att det ger rättvisa mellan manliga och kvinnliga branscher. Det skulle samtidigt ge den privata tjänstesektorn en stimulans. Centerpartiet vill höja pensionstillskottet, vilket gynnar pensionärer med låg pension, främst kvinnor. Sammantaget innebär dock det här materialet ett lappande och lagande inom socialförsäkringssektorn, samtidigt som 750 000 personer uppbär socialbidrag. Det är inte rimligt. Ni inbjuder till överläggningar om skattesystemet. Är det inte på tiden, och lika angeläget, att inbjuda till överläggningar om socialförsäkringssystemet? Socialdemokratins vallöfte om ett tak för dagistaxan har redan försvunnit. Det finns ett alternativ till det orättvisa dagistaxeförslaget. Det är Centerpartiets utvecklade vårdnadsbidrag, barnkontot, som värderar alla barn lika och ger föräldrarna mycket större valfrihet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst. Vidare gäller det miljön. Det sägs att underlaget har en miljöprofil. Här finns inga åtgärder för att utveckla skatteväxling. Förslaget innebär stor passivitet på miljöområdet. Miljöparitet har inte fått igenom särskilt mycket i utbyte mot att stödja budgeten. De ökade naturvårdssatsningar som görs för inköp av urskog är i verkligheten inga nya pengar utan en omfördelning av resurser. Miljöpartiets stolta utrop ter sig tyvärr ganska svaga. Det är väl bra med återanvändning, men här liknar det mer kompostering. Våren 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det är en ansvarsfull uppgift och en utmaning för Sverige som kräver noggranna förberedelser. Där behövs det resurser. Var finns viljan att leda EU samarbetet? Av detta finns inga spår i budgetförslaget. Däremot gör man ett rättvisenummer av att biståndet höjs med 100 miljoner kronor. Och det behövs! Trots höjningen i underlaget från 0,7 % till 0,705 % blir det i realiteten i stället en minskning av biståndet med 5 miljoner - när situationen ser ut som den gör i världen. Det är en av de saker som ser betänkliga ut. Fru talman! Den budgetproposition som har lagts fram är ingen budget för framtiden. Den är en bra historieskrivning. Tyvärr förmår inte regeringen att möta framtidsfrågorna eller hitta lösningarna. Det finns inte heller några förslag om hur tillväxten skall öka - det som är hela grundstenen för de små, nya detaljförslag som finns. Det är mycket som är oklart. Det är bl.a. oklart vad överenskommelsen mellan s, v och mp egentligen innehåller i de ekonomiska frågorna. I de stora frågorna som påverkar den nationella ekonomin är partierna inte överens. Europafrågan är ett sådant exempel. Vad är regeringsmajoritetens egentliga ståndpunkt på det här området? Centerpartiet samarbetade med socialdemokratin om sanering av ekonomin i ett krisläge. Vi hade ett tydligt uppdrag som resulterade i att räntorna halverades och förtroendet för den svenska ekonomin återskapades. Här utgör en instabil överenskommelse regeringsunderlag, vilket ger en mycket osäker situation. Budgeten vilar helt på förhoppningen att konsumtionen skall öka och arbetslösheten halveras. Men åtgärderna för att säkra den utvecklingen fattas. För några år sedan myntade Carl Bildt uttrycket rödgrön röra. Det var många som skrattade åt det. Min åsikt är att den s.k. röran åstadkom många bra resultat som har lagt grunden för en möjlig framtidspolitik och för tillväxt. Dagens diskussion, både i kammaren och i massmedierna, förtjänar en annan matterm: en riktig soppa. Om det inte skapas ett stabilt regeringsunderlag, som med trovärdighet kan visa på framtidslösningar, riskerar vi att både privatpersoner och små som stora företag byter valspråk, från "För Sverige i tiden" till

Fru talman! I dag var det meningen, om folket hade velat, att jobballiansens ekonomisk-politiska strategi skulle ha presenterats. Den hade också innehållit ett ambitiöst nytt sysselsättningsmål: 300 000 nya jobb på fyra år. Men i övrigt hade kontrasten mot det som verkligen har presenterats i dag varit mycket slående. Det målet hade följts av ett antal konkreta förslag: sänkt skatt på arbete, sänkt skatt på riskkapital och åtgärder för att verkligen lyfta tjänstesektorn. Hade vi i Folkpartiet fått bestämma hade det också gärna innehållit ett klart ställningstagande för eurosamarbetet och mycket annat. Då hade det funnits ett program för att göra något för att få fart på jobben och tillväxten. Det hade inte accepterats att vi år efter år framöver skall ligga kvar på en total arbetslöshet kring 10 %. Det är en sådan politik Sverige skulle behöva. Vi behöver inte glädjekalkyler. Sanningen är ju att mycket av det som har presenterats i den här budgeten är överoptimistiskt och frånsprunget av verkligheten redan innan det läggs fram. Asienkrisen förväntas passera helt obemärkt. Lönebildningen antas plötsligt börja fungera mycket väl, trots att det inte finns några konkreta åtgärder. Jag har kallat den regeringskonstellation vi nu har för stoppalliansen. Jag tycker att det begreppet har fått en intressant innebörd när man läser budgetpropositionen. Det verkar som om Erik Åsbrink ganska framgångsrikt har stoppat sina samarbetspartners idéer. Det tror jag i långa stycken är mycket bra. Men man måste också fundera på vad Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare tycker om detta. Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar dessutom ha lyckats stoppa de jobb och tillväxtidéer som Socialdemokraterna möjligen kan ha haft undangömda någonstans. De fanns visserligen inte i valmanifestet, men kanske hade man ändå en och annan idé. Det har ju poppat upp några idéer nu efter valet. I stället för att lägga fram något av det här skjuts det som vanligt på framtiden. Nu är det 1999 som förslagen skall komma. Men de arbetslösa har inte tid att vänta. Det är nu vi hade behövt förslagen. Ett stort nummer var detta med sänkta marginaleffekter för barnfamiljer. Om det som Johan Lönnroth sade här i talarstolen är sant så är det en praktskandal. Han sade att inget av de tre partierna hade råd med enhetstaxa på dagis inom gällande utgiftsramar. Men då är det ju tydligen återigen så, Erik Åsbrink, att ni, som Kjell-Olof Feldt har skrivit i sina memoarer, har gripits av valfeber. När ni skrev det där i valmanifestet i augusti måste ni ha vetat - så snabbt förändras ju ändå inte läget - att ni inte hade råd. Detta måste redas ut! Om det var så att ni gick ut till väljarna med ett förslag som ni på förhand visste att ni inte hade råd med så är det verkligen, som sagt, en praktskandal. Det som nu sker är, som redan har påpekats, motsatsen. Nu läggs det fram ett skatteförslag som i och för sig är mycket bra i det nedre skiktet. Men alla vi som har sysslat med skattesänkningar känner till matematikens järnhårda lagar. De är sådana att om man sänker skatterna i de nedre skikten och inte fortsätter uppåt så skärps marginaleffekterna. Det är precis det som sker. I Vänsterpartiets ekonomiska motion talar man om skärpta marginaleffekter över 20 000 kr. Men nu skärps de också under 20 000 kr. Det är precis som det har sagts från LO håll: Då fastnar inte minst många kvinnor och andra låginkomstagare i en fattigdomsfälla. Det är precis tvärtemot vad som sägs i den offentliga retoriken. Det talas t.ex. om att människor i vården skall gå upp från deltids till heltidstjänster. Men de som gör det kommer att finna att de inte alls får ut så mycket som de räknar med och som de hittills har fått ut. Björn Rosengren talar om att man skall återgå till skattereformen. Där talas det om 30-50 som en princip. Men med detta förslag fjärmar man sig från marginalskattenivån på 30 % i stället för att närma sig den. Inrättandet av Tillväxtdepartementet, superdepartementet, tycks inte ha lett till några tillväxtåtgärder än så länge. Snarare tycks det ha varit ett sätt att slippa ifrån att lägga fram konkreta förslag. Det saknas ju inte oroande signaler. Det har skett en intressant förändring av tonen efter valet. AMS chefen, som tidigare har varit regeringens främsta propagandageneral, skriver nu att många av de arbetslösa har så dålig utbildning att de aldrig kommer att kunna få något jobb. Antalet företagare har sjunkit stadigt sedan 1995, och det görs ingenting åt detta. Det finns tendenser till att den sysselsättningsökning som vi onekligen har sett faktiskt håller på att mattas. Inga konkreta åtgärder läggs fram för att korta vårdköerna, för att säkra en värdigare vård för våra äldsta eller för att minska problemen i skolan. Tvärtom är det som sägs mycket vilseledande, både i regeringsförklaringen och t.ex. i det inlägg som Johan Lönnroth höll. Det talas om mer pengar till kommunerna. Vad avser man med det? Är det de 1,3 miljarderna? De går ju praktiskt taget helt till höjda kommunala pensioner enligt den dom som nyligen avkunnades. Eller är det de 2 miljarderna? Men de kommer ju först år 2001. En del av dem som nu lider i vårdköer eller vanvårdas på vårdhem och servicehus kommer aldrig att få någon glädje av dessa pengar över huvud taget, eftersom de kommer för sent. Av tabellerna framgår det att kommunerna kommer att få ökade skatteintäkter den vanliga vägen. Men det förutsätter återigen att regeringens syssesättningsprognos är trovärdig. Eftersom alla konkreta åtgärder för fler jobb saknas är den inte trovärdig. De som kommer att få betala priset - förutom de arbetslösa - är just de som skulle ha behövt en bättre vård och en bättre skola. Trots att det nu satsas en del belopp på ökade utgifter - budgeteringsmarginalen krymper när man gör insatser på olika håll - finns det minsann inga pengar till änkorna, denna grupp som har behandlats så skandalöst. Och det finns inget tal om att man skall återupprätta handikappreformen. Jag tycker att dessa båda exempel säger en hel del om hur regeringen och samverkanspartierna ser på detta med fördelningspolitik. Det har nu gått en vecka sedan vi fick det tunna papperet med deklarationen från de tre partierna. Sedan dess befinner sig regeringsmakten i förfall. Varje dag får vi nya exempel på att dessa partier drar åt olika håll och att de är djupt oense. Jag vill ställa en grundläggande fråga till Vänsterpartiet och Miljöpartiet: Accepterar ni denna à la carte-politik? Jag satt i en soffa i ett morgonprogram och pratade med Gudrun Schyman och Marianne Samuelsson häromveckan. De sade absolut nej till detta. De kommer inte att acceptera att göra upp om vissa saker och att regeringen söker sig till andra partner när det passar. Men nu är det uppenbarligen den uppläggningen som regeringen tänker sig. Försvarsministern sade i dag att han vill göra upp med mittenpartierna om försvaret. Regeringen säger att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte skall vara inblandade i Europapolitiken. Förvisso vore det bäst för sakernas skull, men kan ni bekräfta att ni har accepterat att när det inte passar är regeringen fri att välja andra samarbetspartner? Det var ju en ganska oblyg invit i regeringsdeklarationen när man talade om sänkta dagistaxor. Det står att man skall söka parlamentariskt stöd för att få igenom sådana, och det måste uppenbarligen vara fråga om något annat parlamentariskt stöd än det som man redan har i sin samarbetsallians. Jag har bläddrat litet i Vänsterpartiets och i Miljöpartiets motioner för att få ett begrepp om hur mycket de har fått igenom. Sanningen är att de har fått igenom oerhört litet. Det blir ingen höjd bolagsskatt, som Vänsterpartiet har krävt, ingen värnbolagsskatt, ingen höjd elskatt, inga höjda arbetsgivaravgifter för företag med mer än tio anställda, ingen höjd dubbelbeskattning för företag med mer än tio anställda, osv. Jag tycker att allt detta är strålande, men det finns ju de som rekvirerade er ekonomiska motion och tyckte detta var strålande och som röstade på er, och de måste vara oerhört besvikna. Miljöpartiet krävde 7-8 miljarder i höjd energiskatt som det första steget i en skatteväxling. Men det finns ju ingenting av det. Kan Peter Eriksson se sina väljare i ögonen? Jag vill avsluta med det exempel som bl.a. Lena Ek redan har varit inne på, nämligen detta med jämställdheten. För första gången har nu ett parti som kallar sig feministiskt fått direkt inverkan på en budgetproposition. Vad leder detta till? Behovet av nya djärva grepp på detta område är mycket stort. Kvinnor har orättvisa löner. Problemet med kvinnovåldet är stort och växande. Kvinnor förvägras rätten att starta eget på många områden där de är verksamma för att de är monopoliserade och byråkratiserade inom den offentliga sektorn. Nu pekar ni ut detta som ett av era samarbetsområden, och det låter ju väldigt lovande. När jag sedan läser vad det blev av det hela börjar jag fundera över om Erik Åsbrink inbillar sig att han är 30 år yngre och tillhör den ironiska generationen. Vad är det som han har kommit fram till? Jo, en budgetförstärkning på 0,002 miljarder kronor, ett uppdrag till Statistiska centralbyrån att se över statistiken, ett nytt uppdrag till en gammal utredning, en uppmaning till myndigheterna att göra det som de redan är skyldiga att göra och till sist: en ny utredning som skall se över kvinnors situation på museer. Detta är Erik "den ironiska generationen" Åsbrinks bidrag till jämställdheten. Man häpnar. Sverige skulle behöva någonting helt annat, både på jämställdhetspolitikens område och i övrigt. Folkpartiet kommer som aktivt oppositionsparti att se till att ett bättre alternativ hela tiden finns tydligt och tillgängligt i riksdagsarbetet.

Fru talman! Det finns en oro i världsekonomin inom framför allt finansmarknaderna. Därför är det viktigt att vi, både regering och opposition, kan visa en stabilitet och inte skapar nya underskott genom ofinansierade skattesänkningar eller utgifter. Det är därför en glädje att kunna presentera en stark budget med framtidstro och förändring i grön riktning. Jag vill också säga några ord om världsläget, som ger en litet annorlunda bild och som inte diskuteras lika ofta i de stora medierna och i de stora debatterna. Det kom en rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP i höstas, mitt under valrörelsen i Sverige. Det visade sig att inköpen av glass i Europa motsvarar vad det skulle kosta i extraresurser att ge alla barn i världen en grundutbildning. Den fattigaste femtedelen av världens befolkning svarar, enligt FN:s rapport, för 1,3 % av all privat konsumtion. Den rikaste femtedelen, där vi ingår, svarar för 86 % av all privat konsumtion - tre femtedelar av all energi och nästan hälften av allt kött och all fisk som äts. Köpfesten i den rika världen håller på att tömma jordens resurser, samtidigt som bristen på vatten och odlingsbar mark blir alltmer akut. FN-organet UNDP föreslår att de perversa subventioner av jordbruk, transporter och energisystem som vi har i den rika världen tas bort och att vi höjer miljöskatterna för att minska belastningen på miljön och skapa utrymme för en mer jämlik levnadsstandard i världen, globalt sett. Det finns stora skillnader och klyftor i världsekonomin, och det finns stora problem, stora miljöproblem t.ex. Men det går att skapa en förändring. Det viktiga som vi håller på med politik har att göra är att också visa att vi vill och kan skapa en förändring. Rapporten från FN refererades i svenska medier mitt under valrörelsen - den i och för sig inte särskilt brinnande valrörelsen. Men någon plats där fanns det inte för någon internationell utblick. Det svenska riksdagsvalet handlade över huvud taget inte om något internationellt, om solidaritet eller om globala miljöproblem. Det handlade om kommunala frågor, om skola, vård och omsorg. Huvudnumret var maxtaxa på dagis. Och det är nog så viktiga frågor. Miljöpartiet drev också kommunala frågor inför riksdagsvalet. Vi har under hela den föregående mandatperioden pekat på stora brister i vård och skola, och vi har krävt ett stopp för nedskärningspolitiken. Men vi hade den goda smaken att lägga fram vårt huvudkrav som en begäran om att höja det statliga bidraget till kommunerna och låta kommunpolitikerna avgöra hur pengarna skall fördelas. Det kan ju vara så att de vet bättre var resurserna behövs än vi politiker i riksdag och regering. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att införa skilda valdagar. Risken är annars uppenbar att kommunalvalen helt kommer att överflygla riksdagsvalen i framtiden. Jag tycker faktiskt att vi skall hjälpas åt för att finansminister Åsbrink och statsminister Persson i nästa valrörelse skall slippa basunera ut sitt stora valbudskap om t.ex. gratis blöjor på dagis. De kommunala frågorna är oerhört viktiga, men det finns också riksfrågor och internationella frågor som behöver diskuteras före valdagen. Det är litet pinsamt att det skall behöva påpekas. Efter valet har vi fört diskussioner med Socialdemokraterna. Det finns en ny spännande trend i Europa, där de nya gröna partierna möter de gamla socialdemokraterna och tillsammans försöker hitta en väg ut ur 1900-talet och in i framtiden. Miljörörelsen och arbetarrörelsen har en gemensam grundidé om att använda politikens möjligheter till att skapa ett bättre samhälle. Där har vi kanske en gemensam utmaning. Att återskapa en tro på demokratin och politiken kräver mycket av ny och omtänkande. Vi måste t.ex. i högre utsträckning myndigförklara människor i stället för att fortsätta med en förmyndarattityd. Vi måste också visa att det går att genomföra viktiga förändringar. Nu efter valet har vi förhandlat fram en budget. Det är helt klart att det utrymme som fanns genom den nya budgetprocessen var mycket begränsat. Möjligheterna att på kort tid driva fram en stor förändring i svensk politik var med den nya budgetprocessen praktiskt taget obefintliga. I det handlingsutrymme som alla partier, oavsett vilka som skulle bilda regering, var tvungna att hamna i tycker jag att vi har nått en stor framgång. Vi kan peka på ett trendbrott mot minskade klyftor i stället för, som under en lång rad av år, ökade klyftor. Vi kan peka på gröna framgångar. När det skall prövas, Leijonborg, hur det här går i framtiden blir först nästa år. Då kommer långsiktigheten i samarbetet att prövas. 1999 får vi göra en djupare titt i budgeten, i ekonomin. Det här är bara en början. Jag kan också instämma i det som Johan Lönnroth var inne på tidigare och som finansministern också har uttryckt, att för framtiden håller inte modellen med ett val där budgeten praktiskt taget redan är färdig. Skall den nuvarande budgetprocessen behållas måste valdagen ändras. Annars måste budgetprocessen ändras. Någon av dessa förändringar måste vi genomföra ganska raskt. Det här är början på ett samarbete. Långsiktigheten prövas senare. Vi har nått en framgång när det gäller minskade klyftor, vilket är ett trendbrott. Vi har fått en satsning på låginkomsttagare, som var väldigt viktigt för Miljöpartiet. Vi tyckte att de ökade klyftorna i Sverige måste åtgärdas och att vi måste rikta förändringar till dem som behöver dem mest. Vi har fått in mer pengar till skola, vård och omsorg - det som hela valrörelsen handlade om. För första året är det 1,3 miljarder kronor. Utan dessa pengar hade kommunerna naturligtvis fått mindre än tidigare, och det här är inga pengar som var utlovade. Vår avsikt är att pengarna skall permanentas och skickas vidare in i år 2000 och år 2001, men det är också en fråga för vidare överläggningar senare. För 2001 har vi också fått in 2 miljarder ytterligare till kommunerna. Därigenom kan vi garantera att en rad människor slipper bli avskedade. Kommunerna kan i stället i många fall nyanställa för viktiga behov inom skola, vård och omsorg. Även om man inte får hela summan i årets budget, räcker det ofta att man som kommunalpolitiker vet att de kommer nästa eller nästnästa år, för vi vet att vi då långsiktigt klarar budgeten i alla fall. De gröna avtrycken är rejäla. Jag tror att den svenska miljörörelsen är särskilt glad över att vi faktiskt har lyckats få in 1 300 miljoner kronor över tre år för att skydda naturområden i Sverige. Det är ett akut problem att det varje vecka avverkas skog i Sverige i mycket värdefulla naturområden, som vi åtminstone delvis kan åtgärda på det här sättet. Redan i morgon kan generaldirektören för Naturvårdsverket lyfta luren och säga: Vi får nu pengarna i framtiden och kan se till att inte den eller den avverkningen behöver genomföras, utan vi kan spara skog. Det här är någonting som kommer att synas över hela landet. Vi slipper en minskad biologisk mångfald, vilket är mycket viktigt. Vi har också fått in ett nytt anslag i budgeten, 170 miljoner kronor, som handlar om sanering av mark. Syftet är att påbörja en minskning av miljöskulden, vilket är oerhört viktigt. Jag vill gärna säga till Centern, som kanske inte tycker att de här åtgärderna är så stora och att de skulle kunna vara mycket större, att det är bättre för miljön att man väljer att samarbeta om miljön och får genomslag för en bättre miljöpolitik än att man ställer sig utanför, som Centern gjorde förra mandatperioden. Då sade man ju tydligt ifrån att man inte ville samarbeta i miljöfrågorna, och man lyckades inte heller nå några framgångar. Miljöforskningen skall stärkas, står det i finansplanen. Vi får också in gröna nyckeltal i finansplanen i framtiden. Det är ett trendbrott, något mycket viktigt som gör att alla politiska kommentatorer, journalister och beslutsfattare när de läser finansplanen framför näsan får reda på hur det går med miljöskulden och på hur utvecklingen är globalt och i Sverige. Det är mycket viktigt. Vi får in barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut. Vi får också en fortsatt garanti för att statsskulden skall betalas. Vi skall inte lämpa över det här på framtida generationer. Det ser vi också som en grön framgång. Det här samarbetet är, till skillnad från det tidigare samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna, framtidsinriktat. Vi tillsätter arbetsgrupper för att lösa frågor om arbetslösheten och arbetstiden. Vi har också från Miljöpartiets sida idéer om hur vi skall utveckla det här samarbetet. När det gäller miljö och tillväxtfrågorna, som många av talarna också har varit inne på här, vill vi göra en genomgripande analys. Vi vill göra en utredning av hur frågorna om tillväxt och miljö hänger ihop. Hur skall vi i framtiden klara att både ha en god ekonomisk utveckling och samtidigt rejält minska miljöproblemen? Det är en stor utmaning. Jag tycker att vi skulle ta initiativ till en statlig utredning som skulle kunna gå igenom hela det här områdets bredd och som också skulle kunna lägga fram förslag om vilka åtgärder som skall genomföras och inom vilka områden vi i framtiden kan satsa på tillväxt utan att det skadar vår gemensamma framtid och miljö. Det är ett förslag som jag lägger fram till finansministern just nu, ett förslag om en sådan bred utredning för att granska frågorna om tillväxt och miljö. Ett annat område som jag ber finansministern att fundera på litet längre innan han svarar är frågan om säkerhetspolitik. Vi har tidigare sagt att vi i dag inte skall ha något direkt samarbete i de frågorna. Men det visar sig ju allt mer att överbefälhavaren och Miljöpartiet har oerhört stora gemensamma intressen och idéer om hur vi skall förändra det svenska försvaret i framtiden. Det gäller värnplikten, det gäller hoten mot vår säkerhet och det gäller det övergripande uppdraget för det militära försvaret. I det skenet tycker jag att vi, under den kommande mandatperioden och till en början redan 1999 när försvarsplanen skall ses över, borde ta en ordentlig funderare på om inte Miljöpartiets eller ÖB:s planer är värda att tas på allvar och kanske också på att inleda ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet på det här området. Vi bjuder naturligtvis gärna också in Vänstern. Övriga riksdagspartier har ännu inte något riktigt grepp, tycker jag, om den nya världsbilden efter att muren föll för tio år sedan. Fru talman! Det var en liten inledning om den nya budgeten. Jag tycker att den har varit en framgång. Det fanns egentligen små möjligheter att lyckas med det här, men vi har ändå tagit steg i rätt riktning, och det är det som har varit avgörande för Miljöpartiet i det här arbetet hittills.